Herr talman! Mitt inlägg i debatten skall bli mycket kort, men jag vill gärna säga några ord om den fråga som vi nu behandlar.

Detta uttalande har tyvärr inte på något sätt påverkat kommunikationsministerns äskanden i fråga om anslag till länsvägar och övriga mindre vägar. Vägverkets ramfördelning, som ligger till grund för flerårsplanen fram till 1974, visar att möjligheten att upprusta dessa vägar är helt utesluten. Totalt minskas anslaget till byggande av länsvägar från 152 miljoner kronor till 88 miljoner kronor — detta mitt under en tid då antalet bilar ökar i accelererad takt. Herr Lindberg ironiserade för en stund sedan över centerpartiets kamp för en förnuftig vägpolitik, med andra ord för de ökade anslg till vägväsendet som vi har begärt. Han jämförde våra krav på detta område med vad vi sade under gårdagens ekonomiska debatt. Låt mig då bara peka på automobilskattemedelsfondens saldo. Ställ detta i belysning av finansministerns uttalande i riksdagen — jag tror det var år 1963 — då det hade påvisats att automobilskattemedlen ej användas för avsett ändamål. Herr Sträng sade då, att automobilskattemedlen skulle användas för sitt ändamål då arbetsmarknadsläget det medgav. Sedan dess har vi haft ett sådant arbetsmarknadsläge vid flera tillfällen, och vi har samme finansminister nu som då. Men likväl avsätts för kommande budgetår cirka 700 miljoner kronor av automobilskattemedel till budgetregleringsfonden. Bilarna har — jag har sagt det förut — blivit en statens mjölkko. Men det måtte väl ändå inte vara meningen att bilskattemedlen skall finansiera andra ändamål än just det som de är avsedda för. Herr talman! Jag skall på grund av den sena timmen inte vidare utveckla detta tema. Jag vill bara nämna att i motionerna I: 364 och II: 402 framhålles angelägenheten av en ökning av vägbyggandet i älvsbogs län. Motionärerna pekar speciellt på de lokala förhållandena, men Älvsborgs län är givetvis inte det enda län där det ringa väganslaget förhindrar en positiv utveckling i länets olika delar.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

Herr talman! Utskottet har under punkt 2 haft att behandla en motion som jag och några medmotionärer avgivit rörande fria resor vid överfart till fastlandet för bofast befolkning på skärgårdsöarna. I det vida perspektiv som kännetecknat dagens debatt angående kommunikationsfrågorna kan denna fråga kanske betecknas som liten det skall gärna erkännas — men för de människor som det här gäller är detta givetvis en mycket viktig fråga. 1963 års riksdagsbeslut innebar att alla bygder i vårt land skulle tillförsäkras en tillfredsställande transportförsörjning, men det förutsattes att detta inte var möjligt utan särskilda insatser från samhällets sida inom en del glesbygdsoch skärgårdsområden. Sju år efter detta beslut kan man konstatera att många människor i skärgårdsområdena inte har fått sina förhoppningar om en hygglig transportförsörjning tillfredsställda, och man frågar sig hur det skall bli möjligt. Utskottet framhåller att en hel del möjligheter står till buds. Man säger bl.a. att det åligger vederbörande vägmyndigheter att planera för detta och att det på det under sjätte huvudtiteln upptagna anslaget till enskilt vägunderhåll finns medel disponibla till båtoch färjeförbindelser av det slag som vi berört i motionen. Utskottet fortsätter: »Sådana bidrag utgår också f.n. i viss omfattning.» Det är värt att observera att de utgår endast »>i viss omfattning>. Fortfarande finns det en mängd människor bland den bofasta skärgårdsbefolkningen som anser sig orättvist behandlade när det gäller förbindelserna med fastlandet; de åsamkas höga kostnader för övertransport av sina bilar och även för persontransporterna. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag vill bara uttala en förhoppning att man vid det planeringsarbete som görs försöker åstadkomma en lösning av dessa problem, så att människorna i dessa områden verkligen får en känsla av att de är rättvist behandlade när det gäller transportförsörjningen.

Herr talman! Reservationen 8 vid punkten 3 i statsutskottets utlåtande nr 6 gäller en beställning hos regeringen om inrättande av en utredningsbyrå vid trafiksäkerhetsverket.
Herr talman!
Om man studerar vad trafiksäkerhetsverket begärt och vad departementschefen föreslår i propositionen, finner man, att Kungl. Maj:t har prutat 12,3 miljoner på begärda 23 miljoner, d.v.s. ungefär hälften. Det är en uppseendeväckande stor prutning och det ger ju anledning att se litet närmare på saken. När man gör det visar det sig, att det främst är informationen och långtidsarbetet i verket som har fått sitta emellan. I motionerna 1:737 och II:851 har vi betonat vikten av ett allvarligt trafiksäkerhetsarbete. Vi önskar att trafiksäkerhetsverket skall ges möjlighet att leva upp till det programuttalande som gjordes av dåvarande kommunikationsministern Olof Palme när verket inrättades. Han sade, att det är en angelägen uppgift att söka undanröja den nuvarande splittringen genom att uppdra åt ett enda organ att ansvara för trafiksäkerhetsspörsmålen inom vägtrafiken och att ge detta organ sådana resurser att det kan inta en ledande ställning inom trafiksäkerheten. Motionärerna har vid granskning av verkets petita och propositionen kommit fram till att verket i första hand bör ges möjlighet att tänka framåt och inte bara hålla på med utredningar och åtgärder på kort sikt och vi föreslår därför att trafiksäkerhetsverket skall ges resurser som möjliggör detta.
Detta förslag, som tidigare har framförts av verket, har avslagits av statsmakterna. Den ryckighet i trafiksäkerhetsåtgärder som vi nu upplever måste bero på att utredning och forskning på området är otillräckliga.
Exempel på uppgifter som nu inte tycks medhinnas är, att döma av verkets framställning, frågan om däckdubbar, vägsaltning, differentierade körkort, <utvidgning av kontrollbesiktningsverksamheten, utformning av trafikmiljön i stadsplaner och vägverkets arbetsplaner för vägar.
Ett stort antal motioner som behandlar trafiksäkerheten avlämnas till riksdagen varje år. Många av dessa motioner utmynnar i en hemställan om utredning.
Med den motiveringen har vi föreslagit, att riksdagen skall ge till känna för regeringen, att vid verket snarast bör inrättas en utredningsbyrå eller motsvarande enhet som kan ge verket möjlighet till en mera långsiktig planering.
En del av dessa motioner remitteras till bl.a. trafiksäkerhetsverket, som ibland tillstyrker utredning. Givetvis beror detta tillstyrkande på att verket saknar resurser att självt göra utredningen, men det naturliga vore väl att verket hade de möjligheterna.
Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 8. Reservationen 9 vid punkten 3 gäller en utredning rörande trafiksäkerheten. Denna reservation är grundad på ett motionspar av mittenpartierna, I:714 och II: 552, och 'även på herr Sjöholms motion II: 13.
Som förhållandet nu är grundas ofta trafikbestämmelser på antaganden och inte på forskning och ordentlig utredning. Målsättningen för trafiksäkerhetsarbetet måste vara att genom bättre trafiksäkerhet nedbringa antalet dödade och svårt skadade.
Där konstateras att mycket trafiksäkerhetsarbete har utförts under senare år men att olycksfallsfrekvensen i alla fall är oroande hög. I problemet att uppnå större trafiksäkerhet finns det många komponenter: säkrare fordon, bättre förarutbildning, högre vägstandard och anvisningar för hur vägarna får användas. Allt behöver samverka för att man skall nå ett bättre resultat.
Här är de rent humanitära motiven grundläggande. Men även tungt vägande ekonomiska skäl kan anföras i sammanhanget. På detta område kunde en parlamentariskt sammansatt utredning mer obundet än ett antal experter rekommendera de lämpligaste åtgärderna i angivna syfte. Herr talman!
Målet bör vara att nedbringa olycksfallsfrekvensen med minst hälften. Detta är ingen cynism eftersom vi väl aldrig kan uppnå idealtillståndet att vara helt befriade från olyckor. En samrådsgrupp hjälper trafiksäkerhetsverket med dessa frågor och har speciellt bildats för kampanjen »Trafik och miljö» som pågår under det här året.
Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9 vid punkten 3.
I denna samrådsgrupp finns re presentanter för Kommunförbundet, naturvårdsverket, planverket och vägverket. Det har redovisats ett arbetsunderlag varav framgår att det under exempelvis år 1964 inträffade 400 000 trafikolyckor med 26 000 personskador. Senare har trafikolycksfallsfrekvensen ökat. Efter 1964 har antalet dödade i medeltal uppgått till 1300 per år med en liten minskning i samband med övergången till högertrafik. Detta är en fruktansvärd siffra. 35 procent av dödsolyckorna skedde i tätbebyggelse och 63 procent utanför, och därför krävs åtgärder både beträffande tätortstrafiken och trafiken utanför tätort. Frågan är allvarlig.
Med hänsyn till de stora förluster som trafikolyckorna förorsakar vårt samhälle kan en ökad satsning på forskning bli rent ekonomiskt sett mycket lönsam.
Det gäller inte bara teknik av olika slag utan det rör sig om trafiksäkerhetspolitik, en avvägning som måste göras av politikerna mellan kostnader och önskad verkan, i detta fall en önskad trafiksäkerhetsnivå. Vi anser därför det vara bäst att tillsätta en utredning med parlamentariskt underlag.
Vi hemställer därför i reservationen att anslaget i enlighet med trafiksäkerhetsrådets äskande fastställes till 3 946 000 kronor.
Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall även till reservationen 9 vid punkten 3.
Herr talman! Jag ber att få instämma i herr Tobés yttrande. Beträffande reservationen 10 vill jag framhålla att en av förutsättningarna för ökad trafiksäkerhet naturligtvis är att forskningsanslagen höjs. Trafiksäkerhetsrådet säger i sin anslagsframställning att insatserna hittills varit alltför obetydliga inom väsentliga områden av trafiksäkerhetsforskningen. Det gäller bl.a. undervisning, upplysning och fordonets anpassning till människan. Kravet på ökad kunskap om människans beteende i trafiken, inte minst i tätorterna med deras oskyddade trafikanter, och en mer ingående analys av olycksfallsfrekvensen motiverar ökade insatser. I sin anslagsframställning framhåller rådet detta och nämner också utformningen av trafikmiljön och trafiksanering som väsentliga arbetsuppgifter för den fortsatta trafiksäkerhetsforskningen. Rådet har begärt en höjning av anslaget till 3 946 000 kronor, under det att Kungl. Maj:t stannat vid 3 300 000 kronor. I motioner, liksom också i reservationen 10, har yrkats bifall till rådets äskanden.

Herr talman! Jag kunde egentligen nöja mig med att instämma i vad herr Tobé och herr Dahlgren här anfört, men jag vill ändå säga några ord om de motioner i vilka det talas om åtgärder syftande till i första hand en sänkning av olycksfallsfrekvensen med 50 procent fram till mitten av 1970-talet. Låt mig då börja med att bekänna — jag är ledsen över att behöva säga det — att jag tror att en sådan målsättning tyvärr är litet för optimistisk. Problemen här är kolossalt svåra, och de måste angripas från en rad olika förutsättningar om vi över huvud taget skall nå resultat. Man får tålmodigt plocka procent för procent. Men det hindrar inte att oändligt stora lidanden, fruktansvärda tragedier och strömmar av blod och tårar skulle kunna undvikas, om vi verkligen gjorde alla de ansträngningar som är möjliga för att få grepp om trafikens säkerhetsfrågor. Jag försäkrar er, ärade kammarledamöter, att ingen av oss skulle våga stiga in i ett flygplan eller upp på ett tåg, om säkerhetsfrågorna vid flyget och järnvägen skulle ägnas samma förströdda uppmärksamhet som de gör inom landsvägstrafiken. Säkerhetstjänsten inom både flygoch järnvägstrafiken drar väldiga kostnader. Att det måste vara likadant när det gäller trafiken med landsvägsfordon torde vara självfallet. Vi har kommit en bit på vägen när det gäller insikten om uppgiftens storlek och svårighetsgrad, men vi måste samfällt göra klart för oss att det för motåtgärder mot trafikdöden måste stå resurser till förfogande som gör kampen meningsfylld.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

Herr talman! Jag vill knyta några reflexioner till behandlingen av föreliggande motioner på det avsnitt som gäller trafiksäkerheten. I kampen mot trafikolyckorna och i syfte att reducera deras skadeverkningar har trafiksäkerhetsarbetet under det gångna året bedrivits på bred front i vårt land. Detta arbete fortsätter och under 1970 kan vi räkna med att nya och viktiga initiativ kommer att tas i trafiksäkerhetsarbetet. Det är inte bara statsmakterna som tar berömvärda initiativ. Allmänhetens och de stora organisationernas liksom näringslivets ökade intresse för dessa frågor är verkligen värt att notera. Målet för vårt trafiksäkerhetsarbete är och måste i första hand vara säkerheten, och för att nå detta mål krävs det insatser på främst tre områden, nämligen beträffande vägen, fordonet och människan. Beträffande vägar och bilar kan vi knappast räkna med att någon revolutionerande utveckling är på gång. De enorma kostnaderna kommer att utgöra en effektiv broms. Billigast och effektivast kan man nå resultat om stötarna sätts in mot den mänskliga faktorn. Just på det området tror också många experter att de största framstegen kommer att göras under 1970-talet. Arbetet på en trafiksäkrare fordonspark genom skärpning av fordonskraven och effektivisering av fordonskontrollen har fortsatt. En rad informationsaktiviteter har genomförts syftande till att göra trafikanterna kunnigare och mera trafikmedvetna. Den omfattande trafiksäkerhetsinriktade forskningen är ett annat viktigt inslag. Frågan om samhällsplanering med inriktning på trafiksäkerheten ägnas en allt större uppmärksamhet. Riksdagen strök i fjol kraftigt under behovet av en bättre samordning av trafiksäkerhetsarbetet. Kommunikationsministerns i år deklarerade avsikt att med jämna mellanrum ta upp informella kontakter med de ansvariga inom olika delar av trafiksäkerhetsarbetet hälsas därför med tillfredsställelse. Behovet av en sådan samordning är mycket stort. Det pågår för övrigt många aktiviteter som inte alltid kommer fram i rampljuset, då debatten ofta kretsar kring den ständigt aktuella frågan om anslagens storlek. En repetition skulle måhända vara motiverad. Trafiksäkerhetsverket har uppdragit åt statens väginstitut att göra jämförelser mellan olycksläget på vägar tillåtna för hastigheten 110 km tim. Summering och bearbetning av erfarenheterna från denna verksamhet pågår nu, och i går skedde en första redovisning av detta material. Vidare pågår inom trafiksäkerhetsverket arbete med att fastställa bullergränser för fordon. Nordisk vägtrafikkommitté överarbetar sitt förslag till gemensamma nordiska trafikregler. Försöksverksamhet pågår med trafiksanering i vissa tätorter och avser redan befintliga bebyggelseområden. Det är, ärade kammarledamöter, min förvissning att trafiksäkerhetsarbetet under år 1970 kommer att ytterligare intensifieras i vårt land. Aktionen »Trafik och miljö», som herr Tobé omnämnde, är ett nytt och intressant initiativ av trafiksäkerhetsverket som i samarbete med naturvårdsverket, planverket och Kommunförbundet vill engagera trafikanterna i arbetet på en grundligt förbättrad trafikmiljö. Och trafikanter är vi alla, vare sig vi går, cyklar, bilar eller åker kollektivt. Jag kan anföra ett annat exempel från ett mig närstående område, som vittnar om att värdefulla initiativ också kan tas inom näringslivet. Folksam bedriver i samarbete med professor Gerhard Voigt vid statens rättsläkarstation i Lund undersökningar av skadade bilar från trafiksäkerhetssynpunkter. Undersökningarna avser att klarlägga vilka detaljer i bilens konstruktion som orsakar personskador av olika slag och om ett funktionsfel kan ha orsakat eller bidragit till att olyckan inträffat. Undersökningsresultaten kommer att ställas till trafiksäkerhetsverkets och respektive bilfabrikanters förfogande. I sommar kommer trafiken att övervakas intensivare än någonsin tidigare. Redan den 1 juni börjar rikspolisstyrelsen en omfattande övervakning från helikoptrar, bilar och motorcyklar. Vid tre tillfällen — vid midsommar och när industrisemestern börjar och slutar — skall det bli intensifierad övervakning: På de stora vägarna skall det finnas en polispatrull på i princip var 35 km. Inte mindre än 12 helikoptrar och 400 motorcyklar skall sättas in. Efter varje veckoslut kommer polisen att färdigställa en snabbstatistik över antalet olyckor. Redan efter en dag skall statistiken vara klar så att man kan få en bild av trafiksituationen på olika håll i landet. Denna trafikövervakning sätts in, när trafiken är som intensivast. Vi får hoppas att trafiken genom detta initiativ kommer att dämpas och att ak : tionen kan komma att rädda liv under en av årets från trafiksynpunkt farligaste perioder. Jag har, herr talman, velat erinra om alla dessa aktiviteter som pågår runt omkring oss i vårt samhälle. Det är inte bara statsmakterna och samhället som gör insatser; det gör också enskilda och organisationer. För nästa budgetår föreslås ett anslag till trafiksäkerhet på totalt 36 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,5 miljoner kronor. Höjningen medger en ökning av antalet tjänster vid trafiksäkerhetsverket med 16 och av medelsanvisningen till informationsverksamheten med 1,2 miljoner kronor. Herr Tobé ansåg att denna verksamhet borde rustas upp, och det är riktigt. Här sker en upprustning från 4,8 till 6 miljoner kronor. Herr Tobé ansåg också att insatserna för trafiksäkerhetsforskning var otillräckliga, men de ökas dock med 10 procent. Utskottet har, efter sedvanlig omsorgsfull prövning, på alla punkter följt Kungl. Maj:ts förslag. Detta betyder i klartext att vi inte ansett oss kunna biträda de motioner som vi samtidigt haft att behandla och i vilka ställs krav på nya utredningar och på ökade anslag. I sakfrågan råder — det är jag angelägen om att betona — inga delade meningar. Det är inte svårt att upprätta en önskelista som sträcker sig vida utöver vad som här föreslagits. I rådande läge, kännetecknat av restriktivitet, har vi emellertid inte kunnat sträcka oss längre än vad Kungl. Maj:t föreslagit. Här som på andra områden kan naturligtvis sägas att berörda verkschefer inte har fått så mycket som de begärt. Herr Tobé var också inne på detta. Och det är riktigt — prutningar förekommer även här, prutningar sker på de angelägnaste områden. Generaldirektör Skiöld i trafiksäkerhetsverket, som är en realistisk person, har i en tidningsintervju uttalat att han för egen del inte är besviken utan att verket relativt sett fått en ganska positiv behandling. Det är naturligtvis lätt för oppositionen att här bjuda över. Men man löser inte dessa problem heller med oppositionens förslag. Det pågår ett ambitiöst och, vågar jag säga, på många områden framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete som engagerar samhället, många organisationer och enskilda människor: Trafiksäkerhetspolitiken kommer — det är min bestämda uppfattning — att bli en av de stora och engagerande frågorna under 1970-talet. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka avslag på reservationerna 8 och 9 samt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Lindahl har tagit till sin uppgift att tala om att det är ganska väl beställt på detta område. Han, medgav att situationen inte är bra men han ansåg att de åtgärder som vidtagits var till fyllest för närvarande, varför man inte borde lägga ut mera pengar på detta område. De reservationer som jag talade för är i varje fall inte omedelbart penningslukande. Vi har inte kunnat finna annat än att fastän man har inrättat ett nytt verk för trafiksäkerheten och givit verket en dopattest som går ut på att det skall bli ett enhetligt grepp över trafiksäkerheten, så har man i mycket ringa grad tillmötesgått verkets egna önskningar, fastän dessa varit välmotiverade. Vi har särskilt tagit fasta på att verket inte fått möjlighet att mera långsiktigt studera frågor som framlagts av regeringen och andra och som har med dessa problem att göra. Verket har måst inskränka sig till kortsiktiga lösningar. Kritik har riktats mot trafiksäkerhetsverket i en del avseenden, men denna kritik har nog berott på att verket inte haft möjlighet att riktigt följa upp verkningarna av olika åtgärder, hastighetsbegränsningar och annat. Vi vill ge verket möjlighet att ta upp dessa frågor till behandling, och vi har inte begärt något belopp just nu. Det gäller en halv miljon kronor av de 12 miljoner som prutats, men vi har inte sagt att man skulle anslå denna summa omedelbart utan endast att det bör ske snarast möjligt. Förslaget om övervakning låter bra i herr Lindahls tappning, men finns verkligen polispersonal tillgänglig för dessa uppgifter. Jag är inte alldeles övertygad om detta. Herr Lindahl har väl större möjligheter än jag att bedöma detta. Men när vi för en tid sedan diskuterade anslagen till polisen, framförde folkpartiet åsikten att det inte fanns tillräckligt med polispersonal för att klara de trafiksäkerhetsfrågor som polisen bör ha hand om och yrkade på förstärkning. Beträffande tredelningen väg—fordon— människa sade herr Lindahl, att det är delen människa som man nu kan komma längst med. Vi har kommit ganska långt i fråga om vägarna, men åtgärder här är naturligtvis långsamt verkande medel. Det är glädjande att se att man trots motstånd på vägsidan föreslår sådana här saker. En vägtrafikutredning skedde under 1950-talet. Från planerarhåll framhöll vi för denna utredning att ett av de viktigaste medlen för trafiksäkerhet är att ordna med en separering av trafiken så att inte olika trafikslag kommer i beröring med varandra. De sakkunniga som satt i denna vägutredning sade då, att vårt förslag inte vore någonting att bry sig om; det skulle gå så långsamt att bygga om vägar o.s.v. Nu är dock trenden den att man gör så vid byggandet av nya stadsdelar. Beträffande fordonen vill jag framhålla att vi väl har varit litet valhänta. Det är alldeles uppenbart att detta hänger ihop med den internationella bilmarknaden. I detta fall är en uppstramning säkert nödvändig.

Herr talman! När man hör herr Lindahl berätta om allt som sker på våra vägar, får man lätt en föreställning att allting är bra som det är. Så är dock inte alls fallet. Under det budgetår som ligger framför oss kommer minst tusen människor att bli ihjälslagna i trafiken. Hur många som blir lemlästade och för all framtid oförmögna att kunna röra sig skall jag inte sia om, men det kanske blir tio gånger så många. Det finns möjligheter att undvika många av de olyckorna. Många av dessa dödsfall behöver inte inträffa. Skulle vi med ytterligare åtgärder från samhällets sida kunna förhindra några sådana olyckor, kan det då vara förenat med humanitet och människokärlek att låta bli det? Tror verkligen herr Essen Lindahl att prutningar på trafiksäkerhetsområdet är god ekonomi? Jag är för min del övertygad om att det är en utomordentligt dålig form av sparsamhet.

Herr talman! Risken att bli beskylld för att ha sagt att allting är bra är uppenbar så fort man går upp och berättar om hur det verkligen ligger till. Jag tänkte att det var nyttigt att i denna debatt erinra om de aktiviteter som pågår runt omkring oss i vårt samhälle, och jag tog upp tre konkreta exempel. Jag ville inför kammaren redovisa att samhället men också organisationer och enskilda människor tar många värdefulla initiativ, men jag vill inte därför bli beskylld för att ha stått här och sagt att allting är bra som det är. Tvärtom, jag är lika medveten som någon annan här i kammaren om behovet av ökade insatser. Men det kan aldrig vara fel att i en debatt som rör trafiksäkerheten och som berör varje avlägsen plats i vårt land erinra om olika aktiviteter som pågår. Det är för övrigt intressant att notera att t.o.m. en så välinformerad samhällsmedborgare som herr Tobé är en aning överraskad inför mitt besked om den övervakning som kommer att ske i rikspolisens regi över hela landet i sommar. Herr Tobé frågade: Finns den här polisen? Ett faktum är att bakom denna aktivitet naturligtvis finns en omsorgsfull planering. Denna stora trafiksäkerhetsaktion är mycket väl förberedd. Länspolischeferna har varit i Stockholm och givit sitt godkännande till planernas förverkligande, och man satsar alla de resurser polisen förfogar Över i detta, som alla anser, så viktiga arbete. Om inte ens herr Tobé är riktigt väl informerad, så kan det ju finnas risk för att många människor inte känner till det som ändå sker runt omkring oss i samhället. Herr Tobé gör sig till tolk för reservationen 8, i vilken föreslås inrättande av en utredningsbyrå, och han framhåller mycket kraftigt att det har, skett en reducering av resurserna för trafiksäkerhetsverket. Det är riktigt. Jag nämnde i mitt första inlägg att inte heller chefen för trafiksäkerhetsverket hundraprocentigt har fått vad han önskar, och han delar detta öde med alla andra verkschefer i vårt land. När herr Tobé nu begär en utredningsbyrå är min replik bara, att vad som än sägs pågår det ett relativt omfattande utredningsarbete. Vi har i statsutskottets fjärde avdelning fått ta del av planer av långtidskaraktär, utformade inom =<trafiksäkerhetsverket, som enligt mitt förmenande är ganska imponerande. Därför kan vi i dagens situation inte tillstyrka förslaget om tillsättande av en utredningsbyrå inom trafiksäkerhetsverket. Vi påpekar också att Kungl. Maj:ts förslag ändå innebär en fortsatt förstärkning av verkets resurser. Nya tjänster tillkommer, informationsverksam heten utökas, och man får dessutom material för fortsatta undersökningar. Vi vill inte heller genom ett uttalande av riksdagen i denna fråga föregripa höstens budgetbehandling. Anslagen för budgetåret 1971/72 får vi anledning att återkomma till. Så har vi då reservationen 9, vari föreslås en utredning rörande trafiksäkerheten. Jag är glad att kunna konstatera att reservanterna inledningsvis erkänner att »ansträngningarna att minska olycksfrekvensen på vägarna intensifierats». Vi är överens om det, och det är bra. Reservanterna föreslår likväl åtgärder av skilda slag och tar upp många av de olika frågor som ständigt är föremål för debatt och utredningar: säkrare fordon, bättre utbildade förare, högre vägstandard etc. Jag har med de tre exemplen i mitt förra anförande framhållit att det på alla dessa områden görs betydande insatser av trafiksäkerhetsverket, av rikspolisen och av näringslivet. Majoriteten erinrar i utlåtandet om att vi 1968 och 1969 har uttalat oss för angelägenheten av ett samlat grepp på trafiksäkerhetsfrågorna. Jag vill, herr Tobé, framhålla att trafiksäkerhetsverket, som många gånger klandras och som naturligtvis har bristande resurser, enligt mitt förmenande är den nya och stora insatsen i vårt trafiksäkerhetsarbete. Verket har ändå inte varit i verksamhet under längre tid än sedan den 1 januari 1968. Med detta verk har vi försökt att åstadkomma det samlande grepp på dessa frågor som herr Tobé efterlyser.

Man har också samarbete med Men när jag nu säger detta innebär det inte att jag är nöjd — det är jag naturligtvis inte. Jag vill bara för att debatten inte skall komma snett erinra om vilka intensiva ansträngningar som på många håll i vårt samhälle görs. Det aktuella utredningsarbetet omfattar inte mindre än elva punkter på olika områden, och ett nytt program har signalerats för tiden efter den 30 juni 1970. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att Kungl. Maj:t innevarande år — om jag minns rätt var det den 30 januari — har tillsatt en arbetsgrupp. Särskilt sakkunniga skall överarbeta och komplettera de förslag som har framlagts i 1964 års transportforskningsutrednings betänkande angående transportforskningens organisation. Trafiksäkerhetsforskningen utgör ett viktigt instrument vid handläggningen av trafiksäkerhetsfrågor och härvidlag fordras ett samarbete med den trafiktekniska forskningen. Avsikten är att utredningen skall arbeta snabbt och att proposition skall föreläggas 1971 års riksdag.
Herr talman! När herr Lindahl talar om de 11 punkterna är det alldeles klart att det behövs resurser för att tillmötesgå de önskemål som tas upp under åtminstone några av punkterna. Sådana resurser har vi velat ge trafiksäkerhetsverket. Herr Lindahl tog bl.a. upp frågan om tillgängliga polisstyrkor. Såsom ledamot av rikspolisstyrelsen är herr Lindahl naturligtvis välinformerad, men när vi för någon tid sedan reserverade oss för en större rekrytering till polisverket följde vi rikspolisstyrelsens äskanden, som jag antar herr Lindahl har varit med om att utforma. Nu är herr Lindahl alltså nöjd med det som blev riksdagens beslut efter nedprutning av rikspolisstyrelsens egna äskanden. Beträffande trafiksäkerhetspolitiken poängterade jag att reservationen 9 vill lägga ansvaret för det fortsatta arbetet på politiker. Det är inte fråga om teknik av olika slag — fordonsteknik, vägteknik, psykologi o. s. v. — utan det gäller att med utgångspunkt i de resultat man får från forskare och vetenskapsmän föra en trafiksäkerhetspolitik och göra prioriteringar av olika åtgärder. Det är en politisk uppgift, och det är därför som vi föreslår en sådan utredning. Den utredning som herr Lindahl nämnde och som avser transportproblem tror jag har ytterst litet med dessa frågor att göra.

Herr talman! Jag vill helt kort säga ett par ord om vissa motionspar som har väckts och behandlats i anslutning till förevarande punkt i statsutskottets utlåtande. Det gäller till en början motionerna 1:84 och II:97, som avser det s.k. 67-kortets giltighet. I motionerna har vi begärt att kortets giltighet skall utvidgas att gälla även för änkepensionärer. Vi väckte motioner av samma innehåll också föregående år. Motionerna avstyrktes då av utskottet bland annat med den motiveringen att det skulle vara svårt att här göra en avgränsning, och riksdagen avslog motionerna. I de i år väckta motionerna har vi som en möjlig riktpunkt angett en gräns vid 60 års ålder, då t.ex. en maka kan få åtnjuta hustrutillägg om maken har folkpension. Om under vissa förhållanden hustrutillägget omvandlas till en änkepension, mister hon denna förmån. Därför menar vi att det hade varit en fördel för en änka att få behålla den förmånen. Vårt yrkande har nu också avstyrkts av utskottet i dess utlåtande under förevarande punkt. Utskottet hänvisar till de pågående ständiga utredningarna om revision av rabattsystemet inom SJ. Utskottet säger att vad motionärerna anfört i och för sig framstår som beaktansvärt. Utskottet utgår emellertid från att frågor av detta slag kommer att uppmärksammas i samband med de fortlöpande revisionerna av rabattsystemet inom SJ. Jag vill gärna stryka under att jag anser det ganska angeläget att man också kunde komma till en lösning i denna fråga. Det andra motionsparet är 1: 139 och II: 157 där vi föreslagit att man skulle kunna utvidga 67-kortet att gälla även vid resa i första klass på järnväg. Man har gjort en utredning härom inom SJ och kommit fram till att det inte skulle vara företagsekonomiskt motiverat. I vår motion har vi emellertid framhållit att det skulle vara en fördel om äldre makar i förekommande fall skulle kunna utnyttja första klass sovvagn. Det skulle öppnas möjlighet härtill om 67-kortet också gällde vid resa i första klass. Som jag nyss sade har man kommit fram till att det inte skulle vara företagsekonomiskt motiverat, utan att det skulle föranleda ett anslag över budgeten. Jag har, herr talman, velat understryka att det skulle varit önskvärt att komma fram till en lösning även i denna fråga och utvidga förmånen, men med hänsyn till att det just i detta fall krävs ett anslag över budgeten anser jag mig i detta läge icke kunna yrka bifall till motionen. Jag ber, herr talman, att få detta antecknat till protokollet. Jag vill gärna understryka angelägenheten av en lösning av de frågor som tagits upp i dessa båda motionspar. Jag har i övrigt intet yrkande.

Herr talman! Reservationen 12 vid punkten 11 gäller understöd till icke lönsamma busslinjer, alltså en motsvarighet till kollektivbiljetten vid SJ. Reservationen grundar sig på ett motionspar, I: 295 och II: 327. Kollektivbiljetten utgår för innevarande budgetår med ca 10 miljoner kronor. Statens transportnämnd har hand om utdelningen av medlen efter yttrande av länsstyrelserna. På grundval av de inströmmade ansökningarna beräknades för kalenderåret 1968 att underskottet på dessa busslinjer var 41,7 miljoner kronor, vilket skall jämföras med ca 10 miljoner kronor i bidrag. Under 1969 räknar man med att underskottet är i stort sett 50 miljoner kronor. Statens transportnämnd har med utgångspunkt i detta och för att hålla en dryg femtedel i bidrag föreslagit att man skulle höja ersättningen per vagnmil till 3 kronor från 2 kronor 50 öre som utgått tidigare. Departementschefen har inte gått med på detta utan har stannat för att föreslå 11,29 miljoner kronor. Transportnämnden föreslog ytterligare 2,26 miljoner kronor. Vår motion och reservation innebär att man skulle acceptera transportnämndens förslag och få sammanlagt 13,55 miljoner kronor. Dessutom är att märka att ungefär en tredjedel av beloppet går tillbaka till staten i form av bidrag till statliga busslinjer som inte bär sig. I glesbygderna, som det här framför allt gäller, är det stora problemet frånvaron av den grundläggande kommunikationsservicen, något som i första hand drabbar handikappade och äldre personer och i övrigt sådana människor som inte disponerar egen bil eller har tillgång till bil på annat sätt. Det blir då ett krav att samhället hjälper till att upprätthålla sådan grundläggande kommunikationsservice som inte är direkt lönsam. Ungefär de här orden — de är inte direkt citerade — har jag tagit från den publikation som trafiksäkerhetsverket har utgett och som åberopats i den föregående debatten. Detta gäller alltså glesbygdspolitiken i första hand. I proposition 84, som behandlar transportstödet såsom regionalpolitiskt medel, undantas persontrafiken. Där får man alltså ingen hjälp. Vi motionärer och reservanter tycker emellertid att det är viktigt att satsa detta blygsamma belopp på de olönsamma busslinjerna. Har en busslinje en gång blivit nedlagd, är det nämligen svårt att ta upp den igen. Detta är inte någon bot för glesbygdsproblemen, men det är åtminstone ett uppehållande försvar för glesbygden i avvaktan på att regionalpolitiskt verkande medel i övrigt skall göra verkan. Jag vill sluta med att åberopa vad herr Zachrisson sade i den tidigare vägdebatten här. Det var tal om solidaritet i olika sammanhang och han talade då också om solidaritet med glesbygden och sade: Vi hör ihop, storstadsområden och glesbygder. Till den solidariteten hör att man salsar det blygsamma beloppet på de olönsamma busslinjerna.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
Herr talman! Denna fråga har varit föremål för riksdagens behandling under en följd av år. I reservationen 12 liksom i motionen från mittenpartierna har vi krävt en uppräkning av bidraget från nuvarande 2 kronor 50 öre till 3 kronor per vagnmil. Som motivering för detta vill jag dels framhålla de ökade kostnader som vederbörande företag har fått vidkännas, dels att en utredning angående just denna fråga pågår. De ekonomiska förutsättningarna för dessa busslinjer bör inte försämras under den tid utredningen pågår. Nu säger visserligen utskottet att någon försämring i kostnadshänseende inte har skett procentuellt sett, men vi skall väl ändå inte räkna enbart i procent. I realiteten — d. v. s. i kronor räknat — får företagen bära en större förlust nu än tidigare, och' det föreligger risk för att ytterligare linjer läggs ner under den tid då frågan utreds. Staten har ett ansvar för den kollektiva trafikens bestående, och den blygsamma höjning av anslaget som begärts i reservationen borde kunna biträdas. När statsutskottet år 1968 behandlade detta ärende ville utskottet kraftigt understryka vikten av att utredningen bedrevs skyndsamt samt att av dess arbete föranledda förslag om möjligt skulle läggas fram redan till påföljande års riksdag. Nu blev det inte så; i dag behandlar vi 1970 års statsverksproposition, och fortfarande har inget utredningsförslag lagts fram. Jag beklagar detta dels med hänsyn till den osäkerhet framtiden kommer att innebära för berörda del av den kollektiva trafiken, dels därför att det i dag pågår en omfattande indragning av busslinjer på landsbygden. Det är i högsta grad angeläget att ut redningsarbetet bedrivs med största intensitet och att de regionala och lokala trafikförsörjningsplaner upprättas som riksdagen i höstas uttalade sig för. De kollektiva trafikmedlen är fortfarande för en stor grupp människor, framför allt de äldre, det enda trafikmedel som står till förfogande, och jag anser att staten bör stödja den kollektiva trafiken så att vi inte skall behöva konstatera att ytterligare busslinjer läggs ner medan utredning pågår. Herr talman! Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till den vid statsutskottets utlåtande nr 6 fogade reservationen 12 av herr Bohman m.fl.
Herr talman! När utskottet skulle skriva på denna punkt avstyrktes framställningen om högre bidrag under den vanliga motiveringen att utredning pågår. Visst vet vi reservanter lika väl som majoriteten att utredning pågår och har pågått ganska länge angående möjligheterna att förbättra stödet till busstrafiken i glesbygderna. Men det finns ett gammalt talesätt om att medan gräset växer bör kon inte tillåtas att dö. Det är inte möjligt att hålla liv i de många avfolkningsbygderna i Norrland, Dalarna, Värmland och på många andra ställen i vårt land eller att ens på ett något så när rimligt sätt sörja för de människor — många äldre — som lever kvar där, om man inte håller något kollektivt trafikmedel i gång. De är inte i den ställningen att de kan köra bil, och de har inte ekonomiska möjligheter att skaffa sig bil. De behöver ha något kollektivt trafikmedel. Eftersom järnvägsdriften blir dyrare och tågen dras in, är det bussarna som får fortsätta. Bussarna måste gå i glesbygden; eljest blir den del av befolkningen som inte har egen bil, som jag sade, helt isolerad och utan möjligheter att klara sig. Jag upprepar att dessa bussar måste gå och att de också gör det.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

Herr talman! Under punkt 11 i statsutskottets utlåtande nr 6 har statsutskottet behandlat motionen II: 326 som jag väckt tillsammans med herr Jönsson i Arlöv. I motionen aktualiseras vissa åtgärder för att en effektivisering av glesbygdskommunikationerna skall komma till stånd. I motionen påtalas den misshushållning som sker inom stora delar av transportväsendet i glesbygden. Det kan konstateras att resursanvändningen för större fordon är bristfällig, detta i stort sett beroende på den form av tillståndsgivning som vi har i dag för de allmänna kommunikationerna, där det ej finns någon som helst samordning mellan skoltransporter och allmänna kommunikationer. Det fordras en samordning här, då det knappast kan vara riktigt, att fordon i 150 000 kronorsklassen används för en tur på morgonen och en på kvällen samtidigt som ett annat företag med lika kostbara fordon kör kollektivtrafik på dagen. Samma är förhållandet med personalanvändningen inom dessa områden. Med anledning av detta anför utskottet att det föreligger ett växande intresse från kommunernas sida att aktivt medverka till att de lokala trafikfrågorna får en bättre lösning. Man säger också att kommunerna i vissa fall har medverkat vid organiserandet av kollektiv trafik genom att ordna transporter med taxi och skolbussar som även får utnyttjas av äldre personer. Herr talman! Visst skall kommunerna medverka och gör det också, men otidsenliga tillståndsregler hindrar dem, såsom också framgår av motionen, vilket dock utskottet ej tycks ha uppfattat. Utskottet hänvisar vidare till gjord utredning om tillfredsställande trafikförsörjning i glesbygden. Man hänvisar till den planering för lokal trafikservice för Vilhelmina kommun som skett, där avsikten varit, att planeringen skall kunna tjäna som modell för andra kommuner med liknande = trafikförsörjningsproblem. Kostnaderna för sådan trafikservice beaktas vid prövningen av framställning om extra skatteutjämningsbidrag. Det verkar ju onekligen som om utskottet tror att utvecklingen stått stilla sedan Vilhelminaplanerna redovisades 1968. Det finns i dag kommuner som kommit mycket längre när det gäller glesbygdstransporterna. Det vägledande har där varit samordningen mellan olika transportsystem inom kommuner och kommunblock. Det har låtit sig göra genom att linjetrafiken sammankopplats med skoltransporter. Dessa företag, som då fått sina grundkostnader täckta genom skoltransporterna, har kunnat klara allmänna kommunikationer under tiden mellan skoltransporterna och på så sätt kunnat köra med betydligt mindre trafikunderlag än vad som annars skulle ha varit erforderligt. Detta system är tyvärr ej genomförbart överallt, då det finns koncessionsinnehavare och kommunala styrelser som ej vill medverka till en sådan samordning. I sådana fall måste frågan falla, och det blir till nackdel för alla. Utskottet framhåller att detta beaktas vid prövning av framställning om extra skatteutjämning, vilken är riktigt. Men när beaktas det vid bidragsgivande till icke lönsamma linjer genom milersättning? Det måste vara ett villkor att dessa transporter samordnas om bidrag av något slag skall utgå från samhället. Som exempel på detta kan jag anföra att fem kommunblock i Skåne planerar en gemensam skoltransportorganisation som skall samordnas med allmänna kommunikationer inom området. Denna plan berör fem företag som har koncession på olika linjer inom området. Skulle något av företagen säga nej faller frågan med åtföljande högre kostnader för kommunerna. Kommer samordningen till stånd sjunker den beräknade transportkostnaden på ca 2 miljoner med mellan 300 000 och 400 000 kronor. Jag har med det sagda velat framhålla vikten av att det blir en obligatorisk samordning, om något slags bidrag skall utgå till trafikföretag eller kommuner. Till sist vill jag, med anledning av att utskottet hänvisar till två pågående utredningar, fråga utskottets talesman vilken av utredningarna som har denna fråga till behandling. Kanske båda arbetar med den? Såvitt jag kunnat se framgår det inte av direktiven om samordningen av tillståndsgivningen för kollektiv trafik och skolbarnstransporter ingår i uppdragen som ett villkor för bidrag men det är ju möjligt. Jag kan ha fel. Men om detta är utredningarnas uppgift borde utskottet ha översänt motionen till dem. Herr talman! Jag har inte något yrkande.
Herr talman! Det är inte mer än något över två år sedan vi höjde bidragen under förevarande anslagspost med 50 öre per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete. Inte förrän under fjolåret fick denna höjning någon verkan. Genom denna insats bröts den trend som bildar utgångspunkt för motionärernas argumentering. Bidragstäckningen under fjolåret var jämfört med tidigare år relativt gynnsam. Dessutom pågår, såsom flera talare antytt, den s.k. bussbidragsutredningen som skall se över formerna för bidragsgivningen. Den varslas bli färdig i år. Låt mig, herr Tobé, till slut säga att solidaritet ju också kan uttryckas genom ett gediget planeringsarbete. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till statsutskottets hemställan på denna punkt. För egna angelägenheters ordnande får jag härmed anhålla om ledighet från

Herr talman! Den socialdemokratiska näringspolitiken är sedan länge inriktad på att utöka det statliga företagandet.

Samtidigt har det från olika håll gjorts gällande att det finns vissa risker med att förena de två uppgifterna att vara statsmakt och att vara företagare. Statsmakten fungerar sämre när den skall utövas gentemot av staten själv ägda företag och företagen fungerar sämre när de skall dirigeras av en politiskt styrd statsmakt. Dessa farhågor synes också bekräftade i vissa förvånansvärda förhållanden som rört statliga företag. Åberopande det anförda får jag an hålla om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för industridepartementet ställa följande fråga: Har regeringen i tillräckligt hög grad observerat de risker som ligger i att försöka förena de två uppgifterna att samtidigt vara både statsmakt och företagare?

Herr talman! Herr Ringaby har ställt vissa frågor till mig angående variationerna i socialhjälpskostnader mellan olika kommuner. Med anledning härav vill jag svara följande. Statistiska centralbyrån redovisar en årlig löpande statistik om socialhjälpen som bygger på uppgifter från kommunerna. Denna löpande statistik ger inte tillräckligt material för en analys av hur exempelvis socialhjälpskostnaderna varierar mellan olika kommuner och vad sådana kommunala kostnadsvariationer beror på. Man får dock komma ihåg att redovisningar som går ut på att klarlägga orsakssammanhangen bakom de individuella socialhjälpsbehoven är mycket komplicerade. För att få ett bättre underlag för analyser av socialhjälpen har under de 'senaste åren genomförts vissa specialundersökningar. Inom socialdepartementet har gjorts en undersökning rörande socialhjälpen i län och kommuner år 1967. Undersökningen redovisar socialhjälpens omfattning i olika kommuner, och hjälpen sedd i relation till kommunernas ekonomi, befolkningssammansättning, näringsliv, andra socialvårdsfunktioner m.m. Socialhjälpsbehovet inom vissa grupper av befolkningen — ålderspensionärerna, barnfamiljerna och invandrarna — har särskilt redovisats. Undersökningen innehåller åtskilligt material som belyser orsakerna till att socialhjälpskostnaderna varierar mellan kommunerna. Under år 1968 fick statistiska centralbyrån i uppdrag att göra en statistisk urvalsundersökning rörande personer med socialhjälp i maj 1968. Undersökningen avser att kartlägga de socialhjälpsbehövandes förhållanden, redovisa de faktorer som har betydelse för socialhjälpsbehovet samt belysa samspelet mellan socialhjälpen och samhällets övriga stödåtgärder. Undersökningen, som beräknas kunna redovisas i år, kan väntas ge material som belyser bl.a. orsakerna till de varierande socialhjälpskostnaderna. Jag vill också nämna att socialdepartementet för närvarande genomför en undersökning som i viss mån kan väntas belysa vilken betydelse de nya bostadstilläggen har i fråga om barnfamiljers socialhjälpsberoende. Olika normer och praxis i kommunerna för socialhjälpsverksamheten torde bidra till kostnadsvariationerna. De partementets socialhjälpsundersökning år 1967 visade att de riktlinjer och normer som tillämpas varierade avsevärt mellan kommunerna. Jag är därmed inne på herr Ringabys fråga huruvida socialstyrelsens Råd och anvisningar i tillfredsställande omfattning följs inom socialhjälpsverksamheten och om dessa anvisningar liksom själva socialhjälpslagen kan ligga till grund för en enhetlig praxis. Som interpellanten framhåller är socialnämnderna under vissa villkor skyldiga att lämna bistånd, s.k. obligatorisk socialhjälp, enligt 12 § socialhjälpslagen. Lagen anger till skillnad från t.ex. socialförsäkringen inga belopp och innehåller inte heller några andra bestämmelser som närmare preciserar hjälpens omfattning. Vad som skall anses utgöra skälig socialhjälpsstandard kan vara föremål för skiftande bedömningar i kommunerna. Variationer i praxis mellan olika kommuner behöver inte innebära att skyldigheten att lämna hjälp åsidosätts. När det gäller den frivilliga socialhjälpen enligt 13 § socialhjälpslagen kan kommunens fullmäktige besluta om grunder för denna hjälp. Om sådana grunder inte fastställts meddelar socialnämnden sådan hjälp efter vad nämnden prövar erforderligt. Eftersom socialhjälpen är en kommunal angelägenhet är socialstyrelsens anvisningar till socialhjälpslagen allmänt hållna. Lagen liksom anvisningarna ger alltså utrymme för betydande variationer i praxis främst i fråga om den frivilliga socialhjälpen. Man har anledning räkna med att skillnaderna kommer att utjämnas då kommunreformen är genomförd och vi har fått färre och större kommuner. Jag vill till sist understryka, att socialvårdens framtida utformning för närvarande är föremål för en allsidig och omfattande utredning. Vid denna översyn av socialvårdens målsättning och arbetsformer får socialutredningen också anledning att ta upp de nu berörda viktiga frågorna beträffande socialhjälpen.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

Men det är en mycket stor utredning. Direktiven omfattar sju tätskrivna sidor, och det kan dröja åtta—tio år innan den är färdig. Det finns alltså härigenom en risk för en låsning av socialpolitiska åtgärder under lång tid. Jag hoppas för min del att det kommer till stånd snabba dellösningar och då främst när det gäller den frivilliga socialhjälpen. Jag skall, herr talman, beröra ett par områden som omnämns i svaret och även i socialutredningens direktiv. Herr Aspling pekar på att skillnaderna i den frivilliga socialhjälpen kommer att suddas ut när kommunreformen genomförts och vi alltså fått större kommuner. Det kommer säkerligen att bli på det sättet, men samtidigt skapar dessa stora kommuner en hel del problem. Det är ju så, herr Aspling, att den s.k. tysta nöden finns just i de stora kommunerna — det är svårt att spåra upp människorna där. Gamla och beskedliga och litet tillbakadragna människor får också ofta sitta emellan när det gäller den frivilliga socialhbjälpen. Däremot blir yngre årgångar, som är mera påstridiga, inte sällan bättre tillgodosedda. Man vill helt enkelt bli av med dem på socialbyråerna; jag har fått många bevis på det från olika socialarbetare. Socialdepartementet har gjort en egen liten utredning som heter Socialhjälpen i län och kommuner 1967. Av den framgår att de små kommunerna faktiskt har inte bara till antalet färre utan även procentuellt färre socialhjälpstagare än de stora kommunerna. Det är i de stora kommunerna som problemen uppkommer, och det kan måhända vara ett litet apropå. Men varpå beror nu dessa stora skillnader i socialhjälpskostnader? Ja, till en del beror de kanske på medborgarnas inställning till socialhjälpen. De äldre människorna i den lilla glesbygdskommunen har mycket små anspråk på livet och de begär heller ingen socialhjälp. Den utredning jag nämnde har också uttalat att många känner olust inför tanken att gå till socialvården. Föreligger det — den frågan kan även ställas — olikheter i inställningen till socialhjälp mellan unga och gamla? Det har gjorts en utredning om saken i Mälarlänen, där bl.a. Stockholm ingår. Utredningen visar att åldersgruppen 16—29 år — alltså de mest arbetsföra åldrarna — tog i anspråk inte mindre än 23 procent av regionens hela socialhjälp, medan åldersgruppen 50— 66 år tog i anspråk bara 19 procent av den totala socialhjälpen. Finns det inom den unga generationen flera individer med en mindre uttalad klara-dig-självmentalitet än hos de äldre? Frågan kan som sagt ställas. Den utredning som departementet gjort är intressant ur många synpunkter. Det heter att en av orsakerna till att det föreligger så stora skillnader i bjälpbehoven hos invånarna i olika kommuner är att inslaget av inflyttade familjer är stort i vissa kommuner. Där finns det många problemfamiljer. Obenägenhet att ta arbete, bristande ekonomisk hushållning och alkoholmissbruk framhålls som orsaker till att man måste söka socialhjälp. I Tyresö kommun var det inte mind re än 25 procent av de nyinflyttade familjerna som behövde socialhjälp, och det tyder på att det är något fel någonstans. En kommun som Ramsjö uppgav att de bristfälliga allmänna kommunikationerna var orsak till stora kostnader. Pensionärerna fick åka taxi så långt som 10—20 mil för att komma till ett sjukhus. Det låter heller inte särskilt bra. Man pekar också på att arbetslösheten är olika stor i olika kommuner och därför förorsakar skilda kostnader. Det finns en mycket intressant orsak, som jag tycker att vi alla skulle kunna hjälpas åt att få bort. Den har med skillnaderna i levnadskostnader att göra.

Det är socialvårdschefen Bengt Hedlén i Malmö — ordförande i Föreningen Sveriges socialvårdschefer — som har framträtt i tidningen Metallarbetaren. Han påpekar att vi 1965 hade 275 000 socialhjälpstagare i Sverige och i dag över 400 000. Det är en beklaglig utveckling; man tycker att antalet borde ha gått nedåt i stället för uppåt. Vidare framhåller han: >En del av ökningen utgöres av människor som arbetar full tid varje dag.

Socialministern säger också i. sitt svar att han har uppmärksammat dessa problem och hoppas på att bostadsbidragen skall kunna lösa dem. Det är klart att om man tillräckligt kraftigt höjer bostadsbidragen, kan man komma ifrån detta hjälpbehov, men det är dock enligt min uppfattning en irrationell och felaktig lösning. Borde inte regeringen i stället på allvar överväga att försöka avbyråkratisera bostadspolitiken, innan vi hamnar i en socialt prekär situation? Byggnadsarbetareförbundets ordförande Knut Johanssons propå om bostadspolitiken, som efter vad jag kan förstå måste leda till högre hyror, borde faktiskt också skrämma en socialminister. Den andra frågeställning som jag tänker ta upp här återfinns även i utredningens direktiv. Den gäller huvudmannaskapet för vårdanstalter för alkoholmissbrukare. Är inte tiden inne, herr Aspling, att ta itu med problemet alkohol i ett vidare syfte: för att försöka bringa ned antalet alkoholmissbrukare och inte bara för att lösa huvudmannafrågan? En av mina frågor gäller också den kommunala statistiken — eller rättare sagt frånvaro av kommunal statistik — beträffande orsakerna till socialhjälp. Man kan misstänka att alkoholmissbruket är en bidragande orsak till de ökade kraven på socialhjälp. Enligt den gamla fattigvårdslagen hade vi tidigare sådan statistik. Den togs emellertid bort 1938, och den har inte ersatts med någon moderniserad form av statistik. Tiden borde nu vara mogen för att upprätta en ny statistik beträffande orsakerna till socialhjälpsbehovet; det blir kanske litet lättare att tackla problemen då. Av den departementsutredning som har gjorts framgår också att kommuner med höga socialhjälpskostnader även har många invånare som har varit föremål för nykterhetsvårdande åtgärder. Här finns alltså ett klart samband. Alkoholismen och narkomanin hotar att bli verkligt stora sociala problem i detta land. Fem gånger fler människor dör varje år av spritoch narkotikamissbruk än i trafiken. Vi får offra 2 miljoner vårddagar varje år på sjukhus och anstalter på alkoholskadade, och vi vet att alkoholismen är orsak till 75 procent av alla brott som begås här i landet. Alkoholismen har sålunda ett digert syndaregister. Vi vet också att en fjärdedel av alla som skrivs ut från sluten nykterhetsvård saknar logi första natten de är ute — det är verkligen en dålig socialvård som bidrar till de ökade kostnaderna. Vi har under den senaste tiden fått se en rikhaltig provkarta på olika typer av socialhjälp här i landet. Vi har upplevt den beryktade flygplanskaparens gastronomiska lyxvandring med hustru och två barn från Särsta värdshus över Hoteil Gustav-Vasa och Frälsningsarméns Hotell till Hotel Carlton. Under denna vandring hann han även säga nej till en trerumslägenhet som socialmyndigheterna erbjöd honom. Allt detta skedde på tre månader. Hans maträkning uppgick under en enda månad till 5 000 kronor. Att beloppet blev så stort berodde enligt ett utredningsprotokoll bl.a. på »att familjen ofta försåg sig med extra mat som togs upp på rummen>. Man frågar sig hur en sådan socialhjälp kunde pågå i tre månader — den strider enligt var jag kan förstå klart mot intentionerna i 13 8 lag om socialhjälp. Vi har också erfarit att två alkoholskadade män från Eskilstuna fått åka på fjällsemester till ett hotell i Vilhelmina och att socialnämnden efteråt även fått betala skador som de under vistelsen åsamkade hotellet. Det är också ett exempel på mycket dålig socialvård. En riksomfattande debatt pågår för närvarande med anledning av socialchefens i Stockholm förslag om sociallöner. Det tycks vara så, herr statsråd, att landets socialarbetare använder kommunerna som experimentalfält för olika socialpolitiska hugskott, och det är långt ifrån bra. Vi borde försöka komma fram till ett mer enhetligt agerande. Det vore mycket olyckligt om någon kommun under den pågående socialutredningen omotiverat hoppar in med en prejudicerande åtgärd och Jlåser den förutsättningslösa utredningens arbete. Frågan om sociallöner bör nog över. tänkas mycket noga innan man bestämmer sig för att införa sådana. Vi måste acceptera att människor är olika till karaktär och läggning. Det framhålles i departementets egen utredning att somliga människor inte kan sköta pengar. Trots en aldrig så riklig sociallön i början på månaden kan det komma att krävas socialhjälp i slutet av månaden. Erfarna socialarbetare hävdar att man måste arbeta efter mycket flexibla metoder och anpassa socialhjälpen till den mycket brokiga skara hjälpbehövande med vitt skilda behov och möjligheter, som vi trots allt har i vårt land. Det finns personer som tillfälligt råkar i svårigheter och som då kan få ett lån av socialnämnden med en vettig amorteringsplan, varigenom vederbörandes problem blir lösta. För dem som inte kan sköta sina pengar menar socialarbetarna att det bästa sättet är att man helt enkelt betalar ett rum, där de kan bo, och för en månad i taget betalar maten på ett pensionat. Därutöver kan de få ett mindre belopp i fickpengar. Många socialarbetare hävdar att de i sin praktiska verksamhet funnit detta vara en mycket bra lösning. Vidare finns det skötsamma äldre och handikappade människor, som av olika skäl inte kan klara ett arbete, och för dem kan sociallön vara en god lösning. Herr statsråd! Jag har här lämnat en utförlig framställning, men det gäller också ett stort fält. Jag skulle vilja rekommendera statsrådet Aspling att vid de överläggningar mellan regeringen och Landstingförbundet, som nu pågår eller skall startas, inte bara ta upp kostnadsfördelningen beträffande alkoholistvården. Jag tycker att man då också skall diskutera hur man skall kunna minska antalet alkoholmissbrukare, alltså inte bara hur kostnaderna skall fördelas. Det behövs verkligen krafttag för att minska alkoholmissbruket. Jag anser att intressen av social, humanitär och ekonomisk karaktär talar för detta. Herr talman!

Herr talman!

Det är på herr Ringabys interpellation jag givit ett svar. Vi har nu avlyssnat ett anförande som svept över mycket stora fält, och jag skall inte gå in i någon längre debatt med anledning av detta anförande. Det var i vissa avseenden rätt märkligt. Jag vill emellertid framföra några synpunkter till herr Ringaby. Först och främst noterar jag med tillfredsställelse att herr Ringaby har tagit del av den utredning som socialdepartementet utfört. Den har gjorts just för att belysa de aktuella problemen och för att ligga till grund för det utredningsarbete som pågår inom socialutredningen. Ökningen av kommunernas socialhjälpskostnader skall naturligtvis inte bagatelliseras, men det bör understrykas att de bara utgör någon enstaka procent av samhällets sammanlagda utgifter på området. Samhällets utgifter, herr Ringaby, för social trygghet genom socialpolitiken beräknas för år 1970 uppgå till cirka 27 miljarder kro nor. Den kommunala socialhjälpen beräknas sammanlagt kosta cirka 300 miljoner kronor under 1970, d.v.s. ungefär 1 procent av samhällets totala kostnader för socialpolitiken. Jag tror att det är av ett visst värde att hålla dessa siffror i minnet — framför allt proportionerna, herr Ringaby. Då kan debatten bli litet rimligare. Hade inte socialförsäkringarna och andra generella stödåtgärder byggts ut så kraftigt som har skett, skulle socialhjälpskostnaderna i dag sannolikt ha varit mycket högre än vad de nu är. Låt mig ge ett exempel. Det är nyttigt ibland att erinra sig hur det har varit och hur det är. För 30 år sedan måste 80 000 personer i vårt land söka socialhjälp till kostnader för vård på sjukhus. Efter tillkomsten av en allmän sjukförsäkring är siffran nere i några tusen. Det visar verkligen vad de stora generella reformerna har betytt. Vad är då orsakerna till att socialhjälpskostnaderna har ökat? Jag har i mitt svar pekat på en del faktorer. Det är lätt att i rubriker peka ut dem: urbaniseringen, de höjda bostadskostnaderna, de arbetsmarknadspolitiska problemen — i varje fall temporärt — attitydändringarna och ändringarna inom socialvården. Här tillkommer, herr Ringaby, i framtiden en annan viktig sak, nämligen den uppsökande verksamheten. Jag hoppas att herr Ringaby ställer sig bakom den viktiga sociala aktiviteten. Den kan komma att medföra ökade kostnader, men jag tror att den är angelägen och viktig, därför att den just bringar fram i dagen de i många avseenden dolda behov och stora bekymmer som enskilda människor har. Vi skall inte heller glömma bort en annan sak. På sitt sätt är allt detta rättvisefrågor. Även socialhjälpen måste kompenseras för prisstegringar, och även de människor som här har att söka hjälpen skall liksom andra ha sin del av standardförbättringarna. Det är alltså fråga om rättvisa mot de stämst ställda. Det är också känt från tidigare undersökningar att de som behöver socialhjälp — därav många barnfamiljer — bor sämre än folk i allmänhet. När man nu. särskilt i städerna sanerar slumområdena får dessa människor hyggliga bostäder, vilket är mycket tillfredsställande. Men därigenom blir också hyrorna högre. I den mån bostadstilläggen inte täcker de stegrade hyreskostnaderna, får kanske socialhjälpen stå för en viss mellanskillnad. Detta är i dag väl känt. Herr Ringaby sveper över stora områden och jag har sagt, herr talman, att jag inte skall ta upp alla de olika ting som han nämnt. Han radade upp enskilda fall som har givit rubriker i tidningarna. Om herr Ringaby känner mycket stor indignation över dessa fall, skall han vända sig till rätt forum. Han vet mycket väl att en socialminister inte står här och diskuterar enskilda fall. Herr Ringaby bör också veta att dessa frågor ligger på det kommunala planet. Det är de kommunala instanserna som har handlagt dem och som har att ta sitt ansvar. Herr Ringaby! Jag är medveten om att alkoholfrågorna är viktiga spörsmål, men de är också ständigt föremål för inte bara uppmärksamhet utan även åtgärder. Jag tror inte att herr Ringaby kan tillhandahålla någon patentlösning. Vi måste alla söka bidra med åtgärder: för att så långt möjligt åstadkomma förbättringar. Herr RBingaby nämnde i slutet av sitt anförande en del aktiviteter som utvecklas i olika städer, bl.a. i Stockholm. Jag skall inte ge mig in på den diskussion som pågår i Stockholm, men vad jag har förstått gäller det ett försök att skapa enkla och enhetliga normer för socialhjälpen, och inte minst herr Ringabys interpellation visar att det fö-- religger ett behov därav. Låt mig, herr talman, till sist säga att herr Ringaby var pessimistisk beträffande socialutredningens möjligheter att i rimlig tid framlägga förslag. Han efterlyste delförslag. Jag hoppas att herr Ringaby redan i dag har fått i sin hand just ett delförslag från socialutredningen. Här har nämligen i bänkarna delats ut en proposition som öppnar möjligheter för kommunerna att ersätta socialnämnd, barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd med en för de tre vårdområdena gemensam socialnämnd, kallad social centralnämnd. Detta ger bl.a. möjligheter för de kommuner som så önskar att organisera den kommunala socialvården efter vad jag tror rationella och riktiga principer.

Herr talman! Jag vet faktiskt inte varför socialministern anser mitt anförande märkligt. Visst svepte jag över stora fält för att belysa problemen från olika synpunkter. Men anförandet var väl inte märkligt annat än ur den synpunkten att jag efterlyste mer enhetliga bestämmelser på detta område. Socialministern talade om »de stora skillnader som herr Ringaby anser föreligga». Det är emellertid inte jag som har ansett att det föreligger stora skillnader i fråga om kostnaderna, utan det är den utredning vilken socialministern själv har tillsatt som konstaterar detta. Det beror väl på att 8 13 i socialhjälpslagen är mycket allmänt hållen och ger stort spelrum för socialnämnderna i kommunerna. Detta kan i och för sig vara bra, men det finns exempel på att där man får en ny socialassistent i en socialnämnd kan kostnaderna antingen fördubblas eller halveras på ett år. Det är inte ett uttryck för någon negativism mot socialhjälpen när man konstaterar detta, men det är inte bra att sådant kan förekomma, utan det borde skapas fastare normer för hjälpen. Vidare var det väl, herr Aspling, jag som föreslog en ökad uppsökande verksamhet, och det behövs sannerligen inget påpekande om att jag skall ställa mig bakom det förslaget. I de stora kommuner vi nu får behövs en uppsökande verksamhet i större utsträckning än tidigare; de stillsamma och tillbakadragna människorna kan lätt komma bort i en stor kommun. Nog är det värt att påpeka, herr Aspling, att det måste föreligga något fel när 25 procent av de nyinflyttade i en kommun måste söka socialhjälp. Då fungerar inte samhället på ett riktigt sätt. Det finns stora inflyttningsproblem i många kommuner. Vi har i dag en rörlig arbetsmarknad, många människor måste omplaceras och söka sig nya utkomstorter. Då är det beklagligt om 25 procent av dem skall behöva söka socialhjälp när de flyttar in i en ny kommun. Det är också märkligt att hyrorna — det område som staten verkligen har bemödat sig om att reglera med politikens hjälp — skall vara orsak till att folk måste söka socialhjälp. Det påtalas både i herr Asplings egen utredning och av socialchefen i Malmö. Jag tog också upp frågan om alkoholen därför att jag tycker att det är dags att göra någonting med hänsyn till de oerhört stora sociala problem som alkoholmissbruket — och på senare tid narkotikamissbruket — har förorsakat. Vidare anförde jag, herr statsråd, att socialutredningen borde i lugn och ro få tänka över uppslaget med sociallöner, så att utredningen inte blir låst i sitt ställningstagande. Det var vad jag ville ha sagt i mitt anförande, och om herr Aspling tyckte att det var så märkligt får det faktiskt stå för honom själv.
Herr talman! Jag refererade förut till att herr Ringaby ställt en interpellation med vissa konkreta frågor som jag svarat på. Det är klart att det är herr Ringabys egen sak att avgöra hur långt han sedan vill vidga en debatt av det här slaget, men jag har då också rätt att karakterisera den formen av debatteknik. För att rätta till ett misstag från herr Ringabys sida vill jag säga att det inte är 25 procent av de nyinflyttade i Tyresö som uppbär socialhjälp. Den korrekta uppgiften, herr Ringaby, är att under de första sju månaderna 1968 utgjorde de nyinflyttade hjälptagarna 25 procent av samtliga hjälptagare, medan nyinflyttningen under perioden motsvarade ca 9 procent. Jag gläder mig åt att herr Ringaby är beredd att ställa sig positiv till den uppsökande verksamheten. Vi får emellertid vara beredda, herr Ringaby, att det kommer att kosta pengar, om man skall komma åt den dolda nöd som kan finnas. Att problemen finns i storstäderna, det vet vi. Problemen är ofta svåra och komplicerade. Vill herr Ringaby sätta sig till doms över de sociala myndigheterna i de växande städerna, får han göra det. Vi har tagit i håll med dessa problem, bl.a. i den statliga socialutredningen. Jag kan nämna för herr Ringaby att vi inom det socialdemokratiska partiet också är engagerade här, därför att detta är viktiga frågor. Vi har tillsatt en arbeisgrupp som tar upp de kommunala sociala frågorna till grundlig penetrering. Jag vet inte, om man har gjort likadant inom moderata samlingspartiet. Om så inte är fallet kan ju herr Ringaby få det här tipset av mig. Det pågår inom socialvården en betydelsefull utveckling mot aktivare och mera uppsökande arbetsformer, syftande till att man skall möta de hjälpbehövandes behov så tidigt som möjligt. Ett led i detta arbete är öppnare attityder och bättre information och hjälpmöjligheter. Det finns mycket att göra på området. Mycket av den gamla fattigvården har skuggat socialvården, och det finns anledning att så långt som möjligt och så snart som möjligt eliminera den belastningen.

Vi behöver den kommunala socialhjälpen.

Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Listan upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Staten har i allt högre grad engagerat sig för att säkra handikappades försörjning med tekniska hjälpmedel. Genom att sådana nu kostnadsfritt ställs till handikappades förfogande är det möjligt att radikalt förändra deras levnadsbetingelser och göra dem i hög grad oberoende av andras bistånd. Men även när det gäller att främja utvecklingen av nya tekniska hjälpmedel satsar samhället stora belopp. Handikappinstitutet = bedriver självt eller stödjer ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete. Handikappinstitutet har emellertid inte någon egen tillverkning av dessa hjälpmedel utan har att skaffa exploatörer av dessa. För sådana hjälpmedel, som beräknas bli kommersiellt lönande, är det ingen svårighet att finna tillverkare och distributörer. I många fall gäller det emellertid hjälpmedel som är av stor betydelse för endast ett fåtal personer, varför lönsamheten därvidlag är låg. Det är svårt att få till stånd en tillverkning av sådana hjälpmedel. Även när det gäller traditionella hjälpmedel bör det vara möjligt att åstadkomma en effektivare tillverkning och distribution än man nu har. Hjälpmedel för den dagliga livsföringen, rullstolar m.m., tillverkas dels av en rad enskilda företag, dels hantverksmässigt vid rehabiliteringsverkstäder eller skyddade verkstäder. Ytterst sällan tar man därvid hänsyn till de senaste rönen på området, till lämpligaste funktion för skilda handikapp och framför allt till formgivningen. Handikappades hjälpmedel bör ha en sådan konstruktion och formgivning att de dels tillgodoser det funktionsbehov som skall kompletteras, dels är så estetiskt tilltalande att de icke bryter av mot den form och stil som finnes hos andra produkter i vår omgivning. Först härigenom får hjälpmedlen sin fulla effekt. För att få till stånd en lönsam tillverkning av hjälpmedel för handikappade samtidigt som man tillgodoser behovet av en kvalitetsförbättring av dessa är det angeläget att samhället ansvarar även för produktionsledet. Jag och några medmotionärer föreslår därför att riksdagen skall begära åtgärder i syfte att bilda ett statligt företag med uppgift att tillverka och distribuera tekniska hjälpmedel för handikappade. Vid behandlingen av frågan har statsutskottet inte närmare velat gå in på denna problematik och har inte heller funnit anledning att vidarebefordra motionen till den arbetsgrupp inom socialdepartementet, som har till uppgift att följa hjälpmedelstillverkningen. Jag hoppas ändå att denna arbetsgrupp skall uppmärksamma <:motionskravet och mycket snabbt lägga fram förslag i linje med detta, d.v.s. om inrättande av ett statligt företag på hjälpmedelsområdet. Först härigenom kan man få billigare och mera funktionella hjälpmedel.

Herr talman!

Vi har lyckats när det gällt ortsavdragen och en del andra ting, och kvar står sedan några år endast lönegrupperingen. Därvidlag har den opinion, som vi i hög grad bidragit till att skapa, lett till att det blivit en minskning av antalet ortsgrupper och även en minskning av spännvidden totalt mellan högsta och lägsta dyrortsgrupp. Vi kan också glädja oss åt att 1969 och 1970 års löner innebär en fortsatt minskning av spännvidden, och det finns protokollsanteckningar som ger vid handen att man syftar till att helt utjämna skillnaden i lön mellan ortsgrupp 4 och ortsgrupp 3 år 1971. Detta sker inom den kostnadsram som man kommer överens om för lönehöjningarna. Detta är bra — det vill jag gärna konstatera. Det är emellertid också ett skäl för att fortsätta att avveckla systemet. Det är en principdeklaration som vi har velat göra, men det är också ett krav på att man beaktar detta vid de kommande förhandlingarna.

Detta har vi också framhållit i motionen. Utskottet uttalar även denna gång att dessa frågor bör tas upp i riksdagens lönedelegation.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

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar brukar årligen återkomma i riksdagsdebatterna. Från centerhåll har man ständigt samma motivering. Men centerpartisterna vill inte böja sig vilka sakskäl som än anförs mot deras motioner. Herr Eliasson i Sundborn säger att det måste te sig märkligt att vi nu diskuterar jämlikhet fastän vi har ett system med lönegruppering. Det kan verka bestickande, om man uraktlåter att tänka på innehållet i detta uttalande. Är det verkligen så märkligt att man i en förhandlingsuppgörelse har nyanser av olika slag, när detta förekommer på hela den svenska arbetsmarknaden?

Vore det inte riktigare att överlåta detta problem till de fria förhandlingar som skall föras, om man nu menar allvar med talet om att ge de statsanställda fullständig förhandlingsrätt? Ty den fria förhandlingsrätten utgör, herr talman, en betydelsefull del i den svenska demokratin. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har svårt att förstå att det skulle innebära något slags förmynderskap om Sveriges riksdag uttalar sig för att man bör aktualisera dyrortssystemets avveckling. Samhället är ju arbetsgivaren, och samhället har väl också rätt att akitualisera ett önskemål. Sedan får vi se av förhandlingarna vilket resultatet blir. Herr Lindholm skall inte försöka att smita ifrån problemet eftersom löntagarorganisationerna själva önskat att man skulle avveckla dyrortsgrupperingen. Det är alltså inte löntagarorganisationerna som motsatt sig en tidigare avveckling.

Inom lönedelegationen har emellertid inte uppnåtts någon majoritet för detta, därför att bl.a. socialdemokratiska ledamöter motsatt sig ett sådant förslag till uttalande. Att man har en uppfattning i Sveriges riksdag kan ändå inte innebära ett förmynderskap; det är ju två parter vilka sedan skall träffa ett avtal.

Herr talman! Om man skall tolka herr Eliassons i Sundborn uttalande välvilligt, vill han här tydligen enbart ge uttryck åt en opinionsyttring utan materiellt innehåll. Mig veterligt har ingen personalorganisation hittills begärt att hela lönegrupperingen skall slopas. Däremot har det förekommit diskussioner om nyanseringar i den och om begränsning av antalet grupper. Beträffande förmynderskapet vill jag endast tillägga att det i kammaren enbart är centerpartiet som vill tala om för de förhandlande hur förhandlingsresultatet skall se ut. Jag kan inte uppfatta detta på annat sätt än som att man som någon slags husbonde vill ha bestämmanderätt över hur förhandlingsresultatet slutligen skall utformas. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Då det gäller att här i riksdagen uttala sig för hur förhandlingsresultatet skall se ut är centerpartiet ensamt. De övriga partierna vill ge statstjänarorganisationerna den fulla förhandlingsrätten och således möjlighet att vid förhandlingsbordet träffa uppgörelse om sina löneoch anställningsvillkor.

Herr talman! När herr Eliasson i Sundborn talar om mig som den varmaste vän av dyrortsgrupperingssystemet vågar jag påstå, att det finns ingen som har medverkat till begränsningar i detsamma i större utsträckning än jag har gjort. Däremot är jag den varmaste vän av fria förhandlingar.

Herr talman! Får jag bara göra en enda, kort kommentar. Från 1940-talet fram till nu har det skett successiva förändringar, som har lett till att dyrortsgrupperingen har avskaffats på vissa områden. På löneområdet har spännvidden minskats. Såvitt jag vet har man endast vid ett enda tillfälle träffat en uppgörelse som har gått precis stick i stäv mot denna utveckling. Som herr Lindholm erinrar sig var han vid detta tillfälle löneminister. Det var år 1957 — ett årtal som jag kanske har särskild anledning att lägga på minnet i detta sammanhang — som dåvarande civilministern utan någon kontakt med statsrådets övriga ledamöter vid förhandlingarna genomförde en ökning av spännvidden.
Herr talman!
Herr talman! Jag har väl inte anledning att förlänga denna debatt alltför mycket; vi har ju åtskilliga andra ärenden på föredragningslistan. Det var emellertid jag som avskaffade ortsgrupp 2, herr Eliasson, och jag har medverkat till att ortsgrupp 3 skall försvinna nästa år.

Herr talman! Jag skall tillåta mig att säga några ord till tjänstemännens försvar med anledning av förevarande motion som i denna kammare väckts av herr Gustavsson i Alvesta m.fl. Det grundläggande motivet för utskottets avstyrkande av denna motion är att detta är en avtalsfråga. Jag ansluter mig helt och fullt till vad herr Lindholm vid behandlingen av föregående ärende sade om värdet av fria förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Nu har centerpartiet återigen aktualiserat en fråga där man vill lägga sig i dessa förhandlingar och låta statsmakterna höja ett pekfinger mot parterna och tala om hur de bör förhålla sig. Jag tror att det vore ytterligt olyckligt att beträda den vägen. Både herr Gustavsson i Alvesta och reservanterna vet att avtalsförhandlingar innebär ett givande och tagande; man får en fördel på ett håll och får avstå från en fördel på ett annat håll. Det är självklart att denna relativa fördel för statstjänstemännen har kostat andra fördelar. Om vi inte haft denna förmån, hade vi måhända haft bättre betalt; vill herr Gustavsson vara med om det är det i så fall glädjande. En nackdel som är skönjbar för oss alla här i riksdagen är att statstjänstemän inte får någon riksdagspension. Om herr Gustavsson och jag lämnade riksdagen samtidigt, så skulle herr Gustavsson få riksdagspension men inte jag. Jag bortser från att herr Gustavsson har fler riksdagsår än jag — något som man knappast kan förstå efter hans agerande i denna fråga. Var den högre rättvisan häri ligger kan kanske herr Gustavsson förklara. Detta är alltså en nackdel för statstjänstemännen som är omedelbart påvisbar. Jag vet att herr Gustavsson i detta ärende brukar plädera för att om man inte sätter sin fot på arbetsplatsen så skall man inte heller ha någon avlöning. Jag har börjat grubbla över hur herr Gustavsson bär sig åt för att på sommaren göra rätt för riksdagsarvodet. Antingen måste herr Gustavsson avstå från arvodet under sommarmånaderna eller också går han kanske omkring här i plenisalen och utskottslokalerna och håller små tjänstemannafientliga anföranden utan risk för att bli motsagd, och det är naturligtvis en fördel för herr Gustavsson. Dessa motioner motiveras med att det skulle ligga en jämlikhetssträvan bakom dem. Jag ställer då frågan, herr Gustavsson: Hur är det med jämlikheten? Undersök hur riksdagsmännen har det i detta avseende och börja förslagsvis i den egna riksdagsgruppen! Hur stor del av sin hemmalön avstår centerpar tisterna i genomsnitt ifrån på grund av att de är i riksdagen? Det skulle vara mycket intressant att göra en sådan utredning. Låt den gärna omfatta alia från partitoppen och nedåt! Skall det vara jämlikhet bör det naturligtvis vara jämlikhet också i det avseendet. Herr Gustavsson vill att statstjänstemännen inte skall behålla sin lön när de fullgör riksdagsarbetet och då bör naturligtvis inte heller någon annan få göra det. är det alltså herr Gustavssons mening att man bör försöka få det dithän, att ingen riksdagsman under riksdagstiden skall ha avlöning från sin civila gärning? Detta måste bli följden om man vill åstadkomma jämlikhet. Jag är säker på att åtskilliga riksdagsmän inte har dubbla B-avdrag, utan inga avdrag alls, och jag tror att dessa riksdagsmän är särskilt talrikt representerade i just centerpartiet. För dessa personer innebär det ingen ekonomisk uppoffring alls att vara riksdagsmän. Här finns det alltså oplöjda tegar för herr Gustavssons jämlikhetspatos. Verka på detta område och visa oss till nästa års riksdag i en motion hur det förhåller sig i detta avseende för alla riksdagsmän! Sedan vill jag fråga herr Gustavsson om han inte tycker att det är rimligt att just staten vill främja möjligheterna för sina anställda att åta sig allmänna uppdrag. Det är ju en tendens i samhället för närvarande att på alla sätt underlätta för människorna att åtaga sig sådana uppdrag. Man håller nu på att vidtaga åtgärder för att göra det lättare för fackföreningsfunktionärer att med bibehållen lön vara borta från sina anställningar. Och det är ju fullt riktigt. även på det kommunala planet arbetar man på att underlätta för människor som är intresserade av samhällsfrågor att deltaga i kommunens arbete. Det är livsviktigt för demokratin att så kan ske. Detta tangerar också en annan fråga; en reservofficer är, om han är statstjänsteman, fri att göra sina mö ten och har då enkelt B-avdrag. Reservofficerarna har det alltså förmånligare; de sätter inte heller sin fot på arbetsplatsen. Om denna motion skulle vinna gehör skulle det innebära att man helt plötsligt försämrar anställningsvillkoren för en grupp i samhället. Tror herr Gustavsson att någon grupp i detta samhälle skulle gå med på det utan kompensation? Jag tror ingen löntagargrupp i vårt samhälle skulle acceptera att få det sämre än de har det; alla grupper strävar ju efter att få det bättre. Reservanterna har flytt från denna motion, och det visar gott omdöme. Vad reservanterna uttalat i reservationen är bara en liten omskrivning av vad utskottet sagt i sitt utlåtande. Utskottet har klart och tydligt framhållit att detta inte är någon riksdagsfråga; det kan vara en fråga för riksdagens lönedelegation att ta upp. Och detta är också vad reservanterna uttalat. Herr Gustavsson har ju motionerat om att riksdagen skulle uttala sig för ett C-avdrag, och det är verkligen att ingripa i de fria förhandlingar som vi inte vill vara utan. Det luktar litet valfläsk om denna motion. Eftersom den är överhängd från förra året luktar det dessutom litet härsket. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.